Herr talman! Remitteringen av pensionsberedningens förslag har man tövat med. Betänkandet kom 1990. Det tog lång tid innan man skickade ut det, och jag förstår varför. Det är väl skönt att få svaren framåt sommaren. Då behöver man inte göra någonting. Detta är naturligtvis en het politisk fråga. Då kommer vi in på de politiska värderingarna. Mina värderingar har jag deklarerat mycket klart, och de är moderata värderingar. Ett pensionssystem måste vara oantastbart. Det är en lång planeringshorisont för den enskilde, och det måste vara stabilt. Det får inte åstadkomma alltför stora skattekilar eftersom vi då får en mycket dålig tillväxt. Pensionsberedningen har instämt i detta. Vi har inte tagit ställning till hur man skall klara av omvandlingsprocessen. Det är ett svårt tekniskt problem, men jag tror att det går att lösa. När det gäller skattekilarna är det inte min egen uppfinning, utan jag utgick ifrån konjunkturrådets rapport 1991, Sverige vid vändpunkten. Denna bok är skriven av Lars Bergman, Ulf Jakobsson, Mats Persson och Hans Tson Söderström. De är ganska kända ekonomer, och det handlar inte om särskilt märkvärdiga saker. De konstaterar bara att människor anpassar sig efter systemen. Om det mesta av pensionsavgifterna efter det att man har avverkat sina 15 bästa år blir skatt, eller nästan helt och hållet skatt, påverkar detta personens sanningsmönster. Det har vi sett på andra håll i socialförsäkringssystemet. Vi har sett det i sjukförsäkringen, och vi kan väl misstänka att vi har sett det när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Riksdagens revisorer konstaterar att systemet motverkade rehabiliteringen. Det betyder att antalet människor som är arbetsskadade ökade litet. En sak som man kanske skall fundera litet över är: Hur kommer det sig att folk är utsatta för en så mycket sämre arbetsmiljö i dag än de var på 1950 och 1960-talen? Då hade vi fortfarande mycket dåliga miljöer kvar t.ex. inom gjuteriindustrin och även på andra håll. Det har ändå hänt väldigt mycket inom industrin. Det är klart att vi får andra typer av skador. Det är klart att folk får högre krav osv., men jag tror att vi skall vara försiktiga med att tala om ohälsotal. De är något inflaterade. Jag säger inte att det inte är så att det finns folk som verkligen blir yrkesskadade, men jag säger att hela ökningen som vi har sett beror på en mängd olika faktorer.
Herr talman! Ingegerd Elm hade litet svårt med begreppen här. Vi kallar vårt förslag grundpension, och att det sedan ger grundtrygghet är vi överens om. Den kritik som Ingegerd Elm riktar mot förslaget till grundpension gäller att det skulle gynna förmögna landsortsbor. Det är i så fall första gången som socialdemokraterna har tvekat inför att gynna någon som har det bra. Skatteomläggningen var ju till klar fördel för dem som har höga inkomster och inför den omläggning hesiterade aldrig socialdemokraterna, utan det förslaget genomförde man. Det är möjligt att det förkommer förmögna landsortsbor, men att det skulle göra det i så stor mängd att det skulle förhindra att man även genomförde grundpensionen har jag svårt att inse. När det gäller de landsortsbor som jag känner på hemmaplan handlar det inte förmögna landsortsbor, utan det handlar många gånger om svårt utslitna kvinnor med mycket låg pension, med bostadskostnader som kanske inte berättigar till KBT. Det innebär kostnader för att bo kvar på det här stället som kanske inte ligger som grund för ett KBT. De bor inte gratis för att de bor på landsbygden. Det är en föreställning som jag trodde var borta från en medveten riksdagsledamots horisont. Man kan ibland få den uppfattningen att socialdemokraterna inte tvivlar i tron på att ett framtida ATP-system skall behålla sin fräschör. Faktum är att man redan i dag med 3,5 pensionspoäng inte har någon fördel av ATP systemet. Dessa poäng är redan förbrukade och finns med i basen. Det är dem vi tänker utnyttja i vårt grundpensionssystem också. När det sedan gäller avgifterna till systemet förändrade vi dem redan i fjol. När det gäller arbetsgivaravgiftssidan tog vi från folkpensionsavgifterna och lade över på ATP avgifterna. Man är redan inne på det här systemet, även om ni kanske inte har fått det klart för er. Det särskilda pensionstillägget är förhoppningsvis möjligt att förändra så att det kommer dem som behöver det till godo, men det har varit många krångliga omvägar. Det finns många besvikna människor i kanten av den vägen. Det finns all anledning att nu rehabilitera detta i det avseendet.
Herr talman! Det är mycket bra att Ingegerd Elm är överens med mig om att det rent principiellt är fel att inte höja basbeloppet med hela prisökningen för året. Det är bra att vi är överens på den punkten. Det bådar gott för framtiden. Det kanske finns ett hopp om att vi kan återställa basbeloppet. Men jag är inte överens med Ingegerd Elm när hon säger att det skulle få fördelningspolitiskt oriktiga konsekvenser om man inte hade gjort den här försämringen av basbeloppet. Om man anser att det är fördelningspolitiskt fel att de bäst betalda pensionärerna får mest ut av att hela prisökningarna får slå igenom på basbeloppet, måste man ju tänka om helt och hållet när det gäller värdesäkringarna av pensionerna. Vi räknar ju varje år upp pensionerna i förhållande till basbeloppet. Detta är en direkt följd av prisutvecklingen. Då får ju varje år de bäst betalda pensionärerna ut mest av det systemet. Kritiserar man detta förhållande i det ena fallet måste man ju kritisera det i det andra fallet. Jag vet inte om socialdemokraterna har några planer på att helt och hållet gå ifrån denna beräkning när man höjer pensionerna. Om så är fallet kan jag förstå ert resonemang när det gäller att urholka basbeloppet, annars förstår jag det inte.

Herr talman! Jag beklagar verkligen att utskottsmajoriteten inte har tillstyrkt vår motion om att vårdår skall räknas från första året. Detta får till följd att handikappade ungdomar inte heller kan flytta hemifrån förrän de har fyllt 26 år, eftersom det skall gå minst tio år och ett av villkoren är att de skall ha haft hel förtidspension och handikappersättning. Har man vårdat ett barn under 16 års ålder och haft vårdbidrag borde även denna tid kunna räknas som kvalifikationstid. Jag anser likaså att det är orimligt att en förälder blir nekad det särskilda pensionstillägget bara därför att barnet har varit i skola eller i dagcenterverksamhet. Menar verkligen socialdemokraterna att gravt handikappade barn inte skall gå i skolan?

Herr talman! Naturligtvis menar socialdemokraterna att svenska barn skall gå i våra skolor. Jag tycker att frågan var litet märklig. Det jag sade var att de fall som nu blivit godkända är mycket få, och det finns grunder för detta. Vi vill därför avvakta riksförsäkringsverkets genomgång av vad som ligger bakom avslagen. Jag tycker det är rimligt att vi får ett grundligare underlag innan vi återigen beslutar oss för en förändring. Detta sagt om de särskilda pensionstilläggen. Jag tycker nog att det var ett ganska magstarkt konstaterande när Karin Israelsson sade att det är första gången som socialdemokraterna reagerar för att ett förslag gynnar förmögna personer. Det var ganska gravt uttryckt. Karin Israelsson är mycket väl medveten om att det socialdemokratiska partiet sedan 1940-talet varit med om att bygga upp de reformer vi har. Dessa reformer har hela tiden varit inriktade på en rättvis fördelning mellan rika och fattiga och mellan starka och svaga människor, för att ta två exempel. Karin Israelsson borde vara så pass kunnig om skatteförslaget -- även om vi här inte skall diskutera detta togs det som exempel -- att hon vet att höginkomsttagarna faktiskt betalar sänkningen av den egna skatten. Så är förslaget utformat, och beslutet är fattat. Det trodde jag var väl känt för riksdagens ledamöter.
Herr talman! Det är möjligt att jag uttryckte mig något tanklöst, men jag ville gärna göra denna jämförelse med skatteomläggningen. Det finns många förmögna som har gynnats mycket, och jag tror knappast att de har betalat sin skattesänkning. Det är de människor vi har diskuterat i dag, låginkomsttagarna och bl.a. pensionärerna, som har fått betala för skatteomläggningen och inte fått någonting tillbaka. Det är ju därför som vi i dag har fattat de beslut som vi har fattat. När det sedan gäller de förmögna landsortsborna som bor gratis i sina hus, vill jag berätta litet om hur det ser ut i verkligheten. Den gamla kvinna jag tänker på har pensionstillskott, folkpension och ett hus som hon bor ensam i sedan maken dog. Varje gång jag träffar henne har hon någon stor utgift som skall finansieras -- pannan går sönder, vattenberedaren går sönder osv. Det är alltid någonting som skall göras, men hon har inget kommunalt bostadstillägg och får därför stå för dessa kostnader. Det kan nog finnas skäl för att dessa människor får del av den grundtrygghet en grundpension skulle ge i dessa fall.
Herr talman! Ingegerd Elm hade inga kommentarer till min replik om att det var fel att reducera basbeloppet. Det tar jag som ett tecken på att vi kanske trots allt är överens om synen på basbeloppet och att det är viktigt att det återställs till den ursprungliga nivån. Jag reagerade emot att Ingegerd Elm avslutade sitt anförande med att säga att det borde vara uppenbart för alla i denna kammare att höginkomsttagarna själva har betalat sina skattesänkningar. Nu är det ju så, Ingegerd Elm, att hela förmiddagen i denna kammare ägnades åt debatten om de pensionärer som råkat illa ut eftersom de varit med och betalat höginkomsttagarnas skattesänkningar. Det har så gott som hela kammaren varit överens om bortsett från folkpartiets ledamöter.
Herr talman! Jag trodde jag uttryckte mig klart i mitt inlägg, Margó Ingvardsson. Jag sade klart och tydligt att principen när det gäller basbeloppet naturligtvis bör vara att priser och pensioner hör ihop, sambandet finns. Men när det gäller 1991 och 1992 skulle det innebära en felaktig fördelning om vi hade låtit basbeloppet ligga kvar. I stället gjorde vi på så sätt, att basbeloppet förändrades och pensionstillskottet höjdes med några procentenheter. På det sättet blir det en rättvis fördelning mellan olika grupper av pensionärer. Jag redogjorde också för bakgrunden till detta. Pensionärer som betalar skatt får på detta sätt sin kompensation. Jag har alltså inte på något vis nu i efterhand ställt mig avvisande till det beslut som tidigare har fattats. Jag står naturligtvis fortfarande bakom det. Jag förde en principiell diskussion, och vad gäller principen har jag fortfarande samma åsikt.
Herr talman! Jag tycker alltid illa om när man gör felaktiga beskrivningar. Jag tänkte därför läsa högt en liten stund ur Konjunkturrådets rapport 1991, Sverige vid vändpunkten: ''Det är ett föga känt faktum, att ATP-systmet i sin nuvarande utformning faktiskt är regressivt, dvs. gynnar höginkomsttagare och missgynnar låginkomsttagare - - Det finns således inga tydliga fördelningspolitiska skäl för att ha kvar de nuvarande intjänandereglerna. I själva verket är ATP-systemets nuvarande utformning en politisk gåta. Man har lyckats koppla bort förmånerna från avgifterna men man har trots detta inte lyckats utforma ett system som har de fördelningspolitiska effekter man i andra sammanhang säger sig eftersträva. Vi har här i själva verket ett av de få uppenbara fallen där såväl fördelningsmässiga som allokeringsmässiga skäl talar för en reform.'' Jag tycker egentligen att detta citat borde avsluta debatten så att vi kan gå hem till våra kammare och fundera över vad vi skall göra med ATP.

Herr talman! Det hade varit en avsevärd styrka och tillgång om vi hade haft den anvarige ministern här i kammaren. Då hade vi kanske sluppit att föra en debatt om livsmedelspolitiken på Dagens Nyheters debattsida. Jag hade då också möjligen kunnat tillfredsställa talmannens önskemål om aktivare debatt i kammaren. Däremot förstår jag att jordbruksministern när han nu är hemma i landet väl behöver vara ute bland väljarna och lappa ihop det sönderfallande partiet. Under morgonens nyhetsförmedling meddelades att regeringen har för avsikt att minska den statliga administrationen. Som vanligt uttrycker man en sådan viljeyttring utan att mera precis säga vad man tänker göra. Jag skulle vilja förmedla tipset att man redan nu skall följa det besparingsförslag som moderata samlingspartiet har lämnat i det betänkande som vi nu behandlar. Vi anser att när en näring nu går in i ett avregleringsskede måste administrationen minskas. Det har vi också följt upp i de ekonomiska reservationer som vi har fogat till betänkandet. Det viktigaste för jordbruket just nu är en uppföljning av det livsmedelspolitiska beslut som vi fattade i fjol. Konsumenterna har rätt att kräva billiga livsmedel. Nya uppgifter som cirkulerar -- som jag tyvärr inte har kunnat få hundraprocentigt bekräftade -- säger att uppemot 60 % av livsmedelskostnaderna beror på skatter och avgifter. Sverige är ett högskatteland. Så länge vi har ett så högt skattetryck är det svårt att få billiga livsmedel. Jag tror att det är mycket viktigt att notera detta. I den allmänna debatten verkar det nämligen som om själva jordbruket och primärproduktionen är fördyrande. Så är det alltså inte. Den avreglering som vi beslutade om i fjol skall fullföljas. Det innebär att vi under en femårsperiod har en omfattande avreglering att vänta och gå igenom. Regleringsekonomin, som har gällt på jordbrukssidan, byts successivt ut mot marknadsekonomi. Avregleringen skall ske inom ramen för ett bibehållet gränsskydd. Detta trappas ned i takt med vad internationella förhandlingar medger. Jag vill säga detta eftersom det har en avgörande och mycket stor betydelse för jordbruket och jordbruksproduktionen att vi slår fast detta. Jag vill poängtera att moderata samlingspartiet står fast vid det beslut vi medverkade till i fjol. Jag säger det därför att det har diskuterats och antytts att det skulle finnas olika faser och glidningar i de här tolkningarna. En annan stor fråga som jordbrukarna måste få besked i är omställningsersättningen och själva omställningsprocessen. Vi är alla överens om att överskottsproduktionen måste pressas ner. Vi kan säga att vi helt står bakom det, eftersom vi också har medverkat till en relativt generös ersättning på Det är inte små pengar, det är stora pengar. Rätt använda kommer de att kunna betyda mycket för jordbruket. Det som bekymrar oss -- och som vi har velat markera i detta betänkande -- är de tolkningsproblem som har uppstått. Jag vill frankt hävda att en minister som går ut med mycket oklara besked i olika sammanhang och som har underlydande medarbetare som inte på något sätt har bidragit till att precisera och klargöra hur det är med omställningsersättningen, har medverkat till en stor oro i jordbrukarleden. Direktiven till utformning av förordningar har inte heller varit de klaraste. Den administration och byråkrati som har att handlägga omställningsersättningarna har av naturliga skäl varit ganska njugga i sina tolkningar, direkt avvisade skulle jag vilja säga. Låt oss i stället ta vara på bondens kreativitet. En mängd lantbrukare har på olika sätt funderat över detta och är beredda att göra omställningar, och de är verkligen kreativa. Tyvärr har många av dem stoppats i den byråkratiska hanteringen. Det hade här varit en fördel om man hade kunnat vara generös. Vår målsättning är att minska arealerna i direkt livsmedelsproduktion. Det har talats mycket om avskrivningslånen, som också har oroat lantbrukarna. I en reservation till utskottsbetänkandet har vi klart markerat hur vi ser på detta. Vi ville från början ha tioåriga avskrivningslån. Vi fick ge oss i de allmänna samskrivningar som skedde, och vi accepterade femåriga avskrivningslån. Nu har det uppkommit en diskussion om huruvida det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte. Jag vill bestämt hävda att man naturligtvis skall göra allt för att kunna hitta omställningsgrödor. Efter fem år skall svenskt jordbruk -- enligt de målsättningar och riktlinjer vi har -- vara avreglerat. Då kan svenskt jordbruk slåss på en fri marknad. Det blir konkurrens på en fri marknad. Jag har, herr talman, mycket svårt att finna att man skulle kunna kräva återbetalning. Vi har även markerat detta i betänkandet. Ytterligare en fråga, som även kommer att debatteras längre fram i vår, gäller exportfinansieringen. I utskottsbetänkandet från i juni i fjol sades att vi skulle tillåta branschvisa säljbolag. Vi accepterade det, utan statlig exportfinansiering. Men vi sade också samtidigt att under en övergångsperiod skulle man tillåta näringarna att ha en gemensam exportfinansiering för att hantera årsmomsvariationer, säsongsvariationer, tillfälligt överskottsproblem osv. Vi står också fast vid detta beslut, och jag tror att det är viktigt att vi markerarv det så ofta vi har möjlighet. Jag vill gärna säga några ord om EG-anslutningen. Jordbrukarkåren var den första yrkesgrupp som yrkade på och krävde en direkt anslutning till EG. Jag tycker att man skall notera detta. Moderaterna gick ut mycket tidigt och önskade en anslutning. LRF, lantbrukarnas riksförbund, var den första företrädaren för en yrkesgrupp som klart uttalade en önskan om anslutning. Det finns ganska starka krafter i moderata samlingspartiet som redan nu uttalar att vi gärna vill vara med och utforma den jordbrukspolitik som i dag utvecklas i EG. Vi är ganska offensiva. Vi säger att vi klarar detta om vi får konkurrera på lika villkor. Herr talman! Jag har här bara berört vissa saker, men jag tror att det är mycket viktigt att vi hela tiden håller dessa frågor levande och att de olika partierna klart deklarerar var de står. Herr talman! Jag stöder de moderata reservationerna men yrkar enbart bifall till reservationerna nr 5, 8, 19 och 37.

Herr talman! Det betänkande som vi behandlar i dag omfattar ett brett spektrum. Det upptar olika anslagsfrågor för jordbruket, trädgårdsnäringen, skogsbruket, fisket och rennäringen. Vidare tas frågor om djurskyd, växtskydd, livsmedelskontroll, utbildning och forskning. Jag skall i mitt anförande kommentera några produktionsgrenar som en samlad opposition har ansett att regeringen har behandlat allt för snävt när det gäller anslag för kommande år. Låt mig först konstatera att när fem partier förra året gjorde upp om den nya jordbrukspolitiken var vi medvetna om att vi inte hade möjlighet att lösa alla detaljer. Riksdagsbeslutet slår i stället fast att vi skall ta ett gemensamt ansvar för uppföljningen av omställningen. Nu har vi kommit fram till att vi på några områden måste ställa mer medel till förfogande än regeringen har föreslagit i sin proposition. Det gäller en del vallodlare som har varit knutna till vissa valltorksföretag och som har hållit i gång under en tid när de flesta torkanläggningar har upphört på grund av de höga oljekostnaderna. Plötsligt har de som lagt ned vallodlingen och övergått till spannmålsodling kunnat få stöd om de återupptog vallodlingen genom olika program som tar sikte på att reducera spannmålsodling. De som trots höga energikostnader och dålig lönsamhet fortsatte med vallodling har icke varit berättigade till stöd och har därför hotats av utslagning. NO som granskat fallet anser att konkurrensen måste få ske på lika villkor, och samtliga oppositionspartier har ställt sig bakom ett förslag där kompensationen för enkelhets skull betalas ut till de aktuella valltorksföretagen. En majoritet i utskottet har vidare föreslagit ett stöd för export av konservärter om 10 milj.kr. för nästa budgetår, eftersom EES-förhandlingarna inte har blivit klara i detta avseende och motsvarande stöd utgår inom EG. Sverige har varit ledande i världen när det gäller konservering och infrysning av ärter och årligen exporterat betydande kvantiteter. Därför bör denna verksamhet säkras tills vi är medlemmar i EG. Även vallfröodlingen behöver motsvarande stöd för att vi skall kunna säkerställa tillgången på frö som är lämpligt för det svenska klimatet. Produktionen av lammkött och fårkött motsvarar endast 70 % av den svenska konsumtionen. Svenska fåravelsförbundet -- som uppvaktat utskottet -- är optimistiskt när det gäller möjligheterna att öka den svenska produktionen. Men då behövs särskilda insatser för att öka kunnandet hos de svenska producenterna. 2 kr. per kilo. Vi anser liksom majoriteten i utskottet att motsvarande medel bör betalas ut till Fåravelsförbundet som ett engångsbelopp för att stärka denna för vår landskapsvård så viktiga produktionsgren. På andra områden föreslår vi från folkpartiet liberalernas sida besparingar. Låt mig, herr talman, avslutningsvis få beröra några av dessa som har anknytning till skogsbruket. I reservation 27 framhåller vi att vi inte anser att staten skall subventionera skogsfröplantager. I reservation 30 föreslår vi en besparing på 20 milj.kr. genom att minska detaljeringsgraden i nästa års skogsinventeringar. Herr talman!

Herr talman! Det beslut som vi förra året fattade om jordbrukspolitiken och livsmedelspolitiken var ett mycket viktigt beslut. Det innebar ett beslut om avreglering och om omställning av det svenska jordbruket. Detta har naturligtvis skapat besvärligheter för jordbruket på många sätt både för jordbrukaren själv, för näringen och för samhället. Det här beslutet ställer naturligtvis krav på alla led i den här kedjan, när det så småningom skall leda någonting som är bra, något som det naturligtvis syftar till. Situationen är också motsägelsefull. Samtidigt som vi i dag har bekymmer med att vi har för mycket mat i Sverige, är det inte så långt till delar av världen där bekymret är att man inte har tillräckligt mycket mat. Det är naturligtvis svårt att få dessa saker att gå ihop, och det är viktigt för oss att kunna förklara detta på ett vettigt sätt. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi har en beredskap för att klara den situation som kan uppstå framöver, eftersom situationen på den totala världsmarknaden -- inte den restmarknad för livsmedel som vi talar om -- är helt annorlunda. Där är inte en för stor tillgång på mat det bekymmersamma, utan i stället bristen på mat. Det beslut vi fattade förra året var enigt, och det ligger ett mycket stort värde i att så var fallet, eftersom investeringarna i jordbruket är långsiktiga och man måste veta vilka regler som skall gälla för framtiden. Därför lade vi ner stor energi på att få beslutet enigt, vilket vi alltså lyckades med. Jag sade att det är mycket som är besvärligt, men det är också mycket som är förhoppningsfullt. Vi har i Sverige en jordbrukarkår som är villig till omställning och som förstår behovet härav. Lantbrukarnas riksförbund gick ganska tidigt ut och talade om ett spårbyte. Man hade då med även den viktiga frågan om en avreglering inom landets gränser, något som ju beslutet också utgår ifrån. Omställningen har också fått en glädjande stor anslutning, större än man för en tid sedan kanske kunde ana. Det är också viktigt. Detta ställer å andra sidan stora krav på oss i Sveriges riksdag och på de myndigheter som har att hantera dessa frågor. Jordbrukarna har tagit ett ansvar genom att ställa om. Nu är det viktigt också för oss att se till att inom denna femårsperiod gå över till annan verksamhet och få ekonomi i denna. Det är också förhoppningsfullt att vi har fått en överenskommelse om energipolitiken, om vilken vi här i riksdagen så småningom skall fatta ett beslut. Centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna har här kommit överens om en satsning på biobränslen och bioenergi. Men även här är det viktigt med en uppföljning och bevakning, eftersom ingenting av detta ger sig självt. Allt måste vinnas successivt. Centerpartiets syn på jordbruket och jordbrukets situation är att det är viktigt att vi behåller åkerarealen och att vi hävdar den. Detta är viktigt för framtiden. Men detta måste ske på ett sådant sätt att jordbrukarna får en rimlig ekonomisk ersättning för sitt arbete. Men det är också viktigt ur försörjningssynpunkt för vårt land, och det är viktigt med hänsyn till solidariteten med de människor ute i världen som inte har tillräckligt mycket mat. Det är dessutom viktigt att vi nyttjar åkerarealen på ett sådant sätt att vi kan behålla den landskapsbild som vi och många andra i Sverige vill ha kvar. Den enda möjligheten att åstadkomma detta är att vi har ett aktivt jordbruk med aktiva människor som sköter detta. Jordbruket kan i detta sammanhang också ge en bra hjälp i miljöarbetet genom att producera miljövänlig energi. En del av den jordbrukspolitik som vi diskuterade förra året gällde regleringsekonomin. Det var ju en avreglering som vi skulle åstadkomma. Men den reglering som fanns hade ju inte kommit till för skojs skull, utan den hade kommit till för att skapa förutsättningar att lösa vissa problem, problem som man nu i den större utsträckningen tidigare lägger över på näringen själv att klara. I hägnet av denna regleringsekonomi hade det gjorts en mängd satsningar som kunde ske ganska enkelt med hjälp av dessa regleringspengar. Det gällde t.ex. avbytarsystem, hälsovård, andra sociala satsningar inom jordbruket, distriktsveterinärorganisationen och mycket annat. Regeringen fick i uppdrag att klara upp detta med näringen och att i budgeten lägga förslag om hur dessa pengar skulle betalas ut efter avregleringen. I stor utsträckning har regeringen lyckats ganska bra med detta, men på vissa punkter har man inte gjort det. Det gjordes också överföringar till näringar och verksamheter som hade bekymmer. På en rad punkter har vi nu i utskottet genom majoritetsbeslut ändrat i regeringens förslag. Det gäller t.ex. satsningen på vallfröodling, som är en viktig näring. Det är viktigt för svenskt jordbruk att det finns vallfrön. Det är viktigt inte bara för jordbruket, utan behov av vallfrön kan finnas också i andra sammanhang. Vi föreslår här ett bidrag på Detsamma gäller exporten av konservärtor, som Bengt Rosén var inne på. Här föreslår vi ett bidrag på 10 milj.kr. Till odling av bruna bönor, som av beredskapsskäl är en viktigt produkt, anslår vi 2 Vidare får fåraveln 10 milj.kr. Fåraveln är en viktigt näring när det gäller att hålla landskapet öppet, och den är viktig även i regionalpolitiska sammanhang. Det stöd som tidigare har utgått till fårnäringen från samhället har trappats ner, och därför måste näringen nu få en extra hjälp för att klara sina bekymmer. Ytterligare en del frågor skulle vi ha velat lösa. Det gäller bl.a. hästaveln. Det gällde här en liten summa på 2 milj.kr. som tidigare tillfördes hästaveln av regleringsmedel men som nu inte fanns med i regeringens förslag. I centerpartiet har vi reserverat oss för att dessa pengar skall betalas ut även nästa budgetår, eftersom vi tror att det är oerhört viktigt att hästaveln får dessa pengar. Hästen är viktig även för framtiden. I detta betänkande tas även en rad andra frågor upp. Bl.a. finns fiskefrågorna med i detta sammanhang. Regeringen hade här gått ifrån det beslut som vi fattade förra året om att pengar skall tillföras bildandet av fiskevårdsföreningar även under de närmaste åren till dem som före den 1 september förra året hade anmält att de ville bilda fiskevårdsföreningar. Häri ingår också pengar till stöd för fritidsfisket. Pengar för det ändamålet måste finnas med i budget intill dess man hittar andra finansieringsformer. Vi har fått majoritet för att öka anslaget med drygt 8 milj.kr. Vi har också fått majoritet för förslaget om en utredning av konsekvenserna för det fria handredskapsfisket. Det är en ganska viktig fråga att följa upp, eftersom motsättningarna här har varit mycket stora. Det har också föreslagits att man skulle initiera en allmän fiskevårdsavgift. Detta förslag har vi i centern inte velat stödja, eftersom vi inte är säkra på att detta är den rätta vägen att gå. Vi har alltså reserverat oss på den punkten. Frågan om rennäringen behandlas också i detta betänkande. Förra året fattade vi ett beslut om att prisstödet till rennäringen skulle ökas. Men regeringen har inte fullt ut följt det förslaget. Nu har vi fått en majoritet för att öka det stödet med När det gäller frågan om trygghetspaketets uppföljning har vi däremot inte fått majoritet i utskottet, och därför har vi reserverat oss på den punkten. Även en fråga som gäller trädgårdsnäringen behandlas i betänkandet. Trädgårdsnäringen har ju bekymmer. Vi fick förra året ett halvt löfte om att få en ny trädgårdsnäringsutredning. Denna har ännu inte tillsatts, men vi hoppas att så kommer att bli fallet och att regeringen sålunda uppfyller de löften som den socialdemokratiska gruppen gav i riksdagen förra året. I avvaktan på detta anser vi i centerpartiet att man borde ha gett ett större stöd till trädgårdsnäringen än vad utskottsmajoriteten föreslår, och vi har därför en reservation på den punkten.

Det är viktiga frågor i ett framtida jordbruk. Dessutom har vi reservationer om besparingar på skogsområdet, men de är i dag inaktuella, eftersom riksdagen förra veckan gick emot vårt krav på borttagande av skogsvårdsavgiften, vilket var kombinerat med de här besparingarna. Dem yrkar jag därför inte bifall till. Jag stöder centerns reservationer även i övrigt men yrkar bifall bara till reservationerna 6, 24 och 46. I övriga, nu inte nämnda, delar yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag tänkte också kommentera ett par saker som Lorentzon sade att Sverige är ett högskatteland och att det är ett av de främsta skälen till att maten är dyr. Det är säkert sant. Det vore bra om moderaterna då ville hjälpa till och sänka skatten, bl.a. genom att sänka momsen på livsmedel. Förra veckan var moderaterna inte villiga att vara med och ta bort skogsvårdsavgiften, vilket är anmärkningsvärt i det här sammanhanget. Det har inte att göra med livsmedelspriserna, men det har att göra med bondens möjligheter att leva. Jag kan väl också säga att jag känner en viss besvikelse över att moderaterna inte ville vara med om ett enhälligt förslag när det gäller omställningsprogrammet i det betänkande som vi nu behandlar. Avskrivningslånet kom faktiskt till genom ett krav från moderata samlingspartiet -- något sådant fanns inte från början. Det är naturligtvis nödvändigt att man har viss uppstagning av den verksamhet som sker i omställningsarbetet. Skulle den situationen uppstå att det efter fem år inte skett någon omställning är det den enskilde jordbrukaren som blir lidande på det. Däremot har vi konstaterat -- det har vi beskrivit i det särskilda yttrande som vi har fogat till betänkandet -- att samhället har tagit på sig ett övergripande ansvar för att skapa marknader för de produkter på energiområdet som skall vara den viktigaste delen av omställningsprogrammet. Tar samhället inte det ansvaret och skapas inte de förutsättningarna är det heller inte aktuellt med någon återbetalningsskyldighet.

Fru talman! Jag skall försöka undvika att inlåta mig på en skattedebatt. Det är egentligen inte skatter som vi diskuterar i dag. Jag vill bara säga att herr Brunander inte tycks ha läst Höök eller ha sett vad som händer i här i huset. Kanske vill han inte veta vad som händer. Vi moderater får ofta kritik, inte minst från centerpartiet, för våra skattesänkningsförslag. Vi anses vara det stora skattesänkarpartiet, och det säger också herr Brunander. Jag vill bara slå fast att en sänkning av det totala skattetrycket är en förutsättning för en skattereform, även för momssänkningar på mat osv. Vi måste sänka det totala skattetrycket. Jag är mycket tacksam för att herr Brunander tar upp frågan om skogsvårdsavgiften. Herr Brunander har som oftast fel. Moderaterna kräver att skogsvårdsavgiften skall avskaffas. Jag är glad över att nu få tillfälle att inför kammarens ledamöter och till protokollet dementera herr Brunanders påståenden. Under en längre tid har vi nåtts av rapporter utifrån landet om att flera framstående centerpartister, men även herr Brunander, far med det felaktiga påståendet att endast centern vill avskaffa skogsvårdsavgifterna. Även moderaterna och folkpartiet har yrkanden i den riktningen, herr Brunander. Jag ber att herr Brunander försöker korrigera sina inlägg på den här punkten, både här i kammaren och ännu hellre ute i landet. Omställningsersättningen tycks ha irriterat herr Brunander enormt. Vi bedömer det vara viktigare att få fart på omställningsprocessen än att hålla fast vid opreciserade, oklara formuleringar, vars innebörd bönderna inte begriper. Visst var och är enigheten om livsmedelspolitiken stor. Vi har med våra uttalanden -- jag vet inte i vilken utsträckning herr Brunander har bidragit -- fått fart på omställningen i år. Den gick bättre än förväntat de sista veckorna. Allt talar för att det även nästa år kommer att bli en ganska stor omfattning på omställningen, herr Brunander. Jag tycker inte att vi har gjort något fel. Jag är jätteglad över vårt ställningstagande. Det har satt sprätt på hela omställningsprogrammet.

Fru talman! Sven Eric Lorentzon vill inte ha någon skattedebatt, men det blir en hel del om skatter i repliken i alla fall. Det är mycket möjligt att moderaterna är skattesänkarpartiet, så länge det inte allt för mycket berör bönderna och de livsmedel som går till konsumenterna. Skattesänkningarna skall göras på sådant sätt att de som har relativt höga inkomster får del av den. Vi röstade faktiskt om skogsvårdsavgiften häromveckan, och då föreslog moderaterna för all del en sänkning men inte ett borttagande av skogsvårdsavgiften. Centerpartiet var definitivt ensamt om det kravet. Att moderaterna sedan vill ha ett resonemang om att få bort den så småningom är en annan sak. Då hade man möjlighet att ta ställning, men det gjorde man inte. På samma sätt är det när det gäller momsen på livsmedel. Jag har inte sett att moderaterna har agerat för att sänka skatten på livsmedlen och därmed göra dessa billigare för människorna. När det gäller omställningsstödet är det alldeles riktigt att jag är irriterad över moderaternas ställningstagande. Jag tycker att det är fel när herr Lorentzon säger att moderaterna genom sitt ställningstagande har satt fart på anmälningarna till omställning. Man kan säga att vi har åstadkommit detta trots moderaternas agerande. Nu hade det väl inte någon större betydelse i detta sammanhang över huvud taget, eftersom det kom i slutskedet, men ändå. Jag vill säga att jordbrukarnas uppslutning vad gäller omställningsstödet är fantastiskt bra. Det är uppfordrande för oss som sitter här att verkligen se till att det blir något av detta, och då är enigheten oerhörd viktig. Det är därför som jag är besviken när moderaterna gör på detta sätt. Om också andra hade gjort så, hade det hela rasat ihop, och det hade varit ödesdigert för svenskt jordbruk. Men så skedde inte, och därför fungerade det. Nu hoppas jag att det i fortsättningen kan bli enighet i detta avseende. Det är viktigt för den enskilde bonden att inte få en mängd besked från olika håll utan att de är så klara och entydiga som möjligt, så att det händer något när det gäller omställningen. Därvidlag har samhället, näringen och även den enskilde bonden ett ansvar. Vi har ett gemensamt ansvar, och från det skall vi jobba vidare och åstadkomma resultat.
Fru talman! Jag skall inte inlåta mig på en skattedebatt -- det får skattexperterna göra. Jag vill bara klart deklarera att det i vår motion, som jag ber herr Brunander att vänligen läsa -- jag kan sända över den till honom -- klart och tydligt står att skogsavgiften skall avskaffas. Så var det med den saken. Nu gör herr Brunander egna tolkningar när det gäller omställningsersättningen. Om herr Brunander hade lyssnat litet mer på folk ute i landet tror jag att han skulle ha intagit en annan ställning i det här avseendet. Jag tror att vi hamnade rätt, och det irriterar naturligtvis. Herr Brunander gör egna tolkningar, och jag tror att han bör fundera mycket noga över dem. Jag brukar ibland ta till starka ord, men jag vill om det sista som herr Brunander sade här bara säga att det var vad jag brukar kalla snömos.
Fru talman! Snömos kan kanske förekomma ibland. Så är det kanske med det som står i den moderata motionen om skogsvårdsavgiften. När vi röstade om den var det inte fråga om ett borttagande av avgiften. Man kan naturligtvis skriva så, men då skall man också leva upp till det -- annars har det inget större värde. När det gäller omställningsstödet är det oerhört viktigt att vi är relativt överens om hur det skall fungera. Det har vi också varit, men moderaterna gick ifrån enigheten och har försökt profilera sig i denna fråga. Det kunde man naturligtvis göra när övriga partier tog sitt ansvar. Hade vi i de övriga partierna inte gjort det, hade situationen varit en annan, och det hade varit besvärligt för jordbruket. Skall vi ha möjlighet att klara den fria marknad som Sven Eric Lorentzon talade om i sitt inledningsanförande och som kommer att gälla efter fem år, är det oerhört väsentligt för att inte säga avgörande att den omställning som vi är i färd med verkligen blir lyckad. Vi måste kunna erbjuda jordbrukarna möjlighet att odla nya produkter. I annat fall kommer den enskilde bonden verkligen att råka illa ut i den obalans som då råder. Därför är det oerhört viktigt att denna omställningsprocess fungerar och att vi agerar rakt från samhällets och politikernas sida.

Fru talman! Öm vårn ja, öm vårn ja, dä'ä e fina ti, da stäcker sä ur jola, å guschelöv för sola, ho ä så go å bli. Så skrev en gång Gustaf Fröding, men här är det mest snömos både inne och ute. Utanför huset har vi trots allt hopp om en övergång till vårklimat. Hur det är med inomhusklimatet törs jag inte riktigt uttala mig om. Fru talman! När jag kom som ny riksdagsledamot till jordbruksutskottet 1988 var det en sak som förvånade mig mycket. Det var den stora kontrasten mellan den politiska debatt som förs i vårt samhälle, där ett politiskt block, det borgerliga, talar mycket om att avbyråkratisera och avreglera och ofta anklagar socialdemokraterna och oss vänsterpartister för att stå för reglering, byråkrati, krångel och administration. Den politiska debatten kan ställas mot den verklighet som jordbruksprisregleringssystemet visade sig representera. I bästa samverkan har man, över blockgränserna, under ett antal decennier byggt upp ett mycket komplicerat regleringssystem. Jag har kunnat konstatera att påtryckningarna för en avreglering och ett avskaffande av detta krångliga system minsann inte har kommit från höger -- tvärtom. Det är faktiskt från vänster som man nu har pressat på för att avreglera jordbruket. Moderata samlingspartiet hade t.ex. i sin motion förslaget att denna avreglering skulle ta tio år i stället för fem, som sedan blev riksdagens beslut. I den ibland något förvirrade debatt om vad som är höger och vänster i svensk politik finns det alltså understundom anledning att tänka också i denna dimension. När riksdagen förra året samlade sig till ett nästan enigt beslut -- fem partier var eniga om att genomföra denna avreglering -- speglade det naturligtvis ett kompromissande. Det var resultatet av att alla hade fått ge vika på några punkter. Så var det också för vänsterpartiet. Vi tyckte att det var viktigt att markera att denna avreglering är en förutsättning för att det svenska jordbruket skall kunna få en ny och blomstrande framtid. Men vi vill markera att det inte betyder att samhället inte längre har ansvar. Vi hade också velat se en något annan inriktning när det gällde omställningsperioden och de framtida samhälleliga insatserna inom jordbrukspolitiken. Vi hade velat att man mer lyft fram framtidstron och mer sett till jordbrukets möjligheter och mindre till dess problem. Vi anser t.ex. att framtagandet av jordbruksprodukter som bas för industriproduktion är en nödvändighet, eftersom vi vet att ett av vårt samhälles mest grundläggande problem är att vi har en industriell produktion som skapar miljöproblem i varje led och som slutligen också leder till problem när det gäller avfallshanteringen. Att då kunna satsa på t.ex. produktion av bioplaster som på ett naturligt sätt kan gå in i ett ekologiskt kretslopp är inte en lustig liten nischfråga. Det är en avgörande fråga för vårt samhälles framtid om vi lyckas ta det steget och på ett nytt sätt göra de areella näringarna till basen för hela samhället. I de frågor där vi i vänsterpartiet förra året hade en annan mening har vi också i år återkommit med krav. Vi är övertygade om att liksom droppen urholkar stenen kommer vi så småningom att få ett större gehör för dessa krav än det vi tyvärr har fått i år. Det gäller t.ex. ökade satsningar på SLUs arbete med landsbygdsutveckling och forskning. I fråga om landsbygdsutveckling gäller det också att utvidga de satsningar som har gjorts i Norrland med det särskilda åtgärdsprogrammet, vilket ger ganska fria resurser att använda på den lokala nivån. De satsningarna bör byggas ut till hela landet. Vi hade också velat att man mer sett till vad som kommer att hända med jordbruket i skogs och mellanbygd och att den av riksdagen instiftade ersättningen för landskapsvård dels hade blivit större, dels hade fått en något annan inriktning, en mer generell karaktär, och också innefattat vallodling och betesdrift. Diskussionen om ersättningen för landskapsvård kommer vi få anledning att återkomma till, eftersom frågan i år inte behandlades i samband med statsbudgeten utan i samband med miljöpolitiken. Vi har i år liksom tidigare år tagit upp något som lantbruksstyrelsen tidigare krävt, nämligen behovet av en statlig finansieringsmöjlighet när det gäller investeringar inom jordbruket med anledning av ökade miljökrav och de ökade krav som djurskyddslagen har lett till när det gäller djurhållningen. Det hade varit en viktig signal från samhällets sida. I en period när många jordbrukare tycker att framtiden är osäker är det svårt att våga sig på kostsamma investeringar, bygga om stallar och göra investeringar i gödselvårdsanläggningar, om man inte också ser att det finns en rimlig möjlighet att göra investeringen finansiellt överkomlig. Vi har i år liksom tidigare år föreslagit större satsningar när det gäller det ekologiska lantbruket, eller alternativ odling, som man också brukar säga. När vi ser på jordbruket i det globala perspektivet och ser hur den snabba ökningen av jordbruksproduktionen under efterkrigstiden nu tenderar att förbytas i ett avstannande eller nästan en minskning på sina håll i världen, inser vi hur viktigt det är att vi kommer i från det moderna jordbrukets problem. Om man ser sig omkring i världen är det uppenbart att omfattande kemikaliehantering och felaktigt genomförda bevattningssystem inte är långsiktiga lösningar för jordbruket. Det leder inte till en långsiktigt hållbar produktion. Det ekologiska lantbruket däremot, som bygger på att man använder på plats givna resurser och försöker ha ett energisnålt jordbruk, är framtidens jordbruk. Vi borde därför se till att hjälpa fram den delen av jordbruket i denna omställningsperiod. Alternativ odling har -- liksom många andra produktionsgrenar inom jordbruket som inte har varit så stora, såsom fårnäringen, getnäringen och linodlingen -- missgynnats av det tidigare systemet för jordbruksprisreglering. Man kan ju då säga att det nu kommer att bli lättare för dessa grenar av jordbruket att klara sig nu när vi avreglerar. Men då glömmer man bort att vi redan har en så fastlåst struktur inom jordbruket. Den är redan så fast uppbyggd att det blir mycket svårt för de delar av jordbruket som i omställningsperiodens start är mycket små. Det är mycket svårt för dem att hävda sig. Det behövs därför ett mer aktivt stöd i själva omställningsperioden. Vi är mycket glada över att jordbruksutskottet nu föreslår riksdagen sådana satsningar när det gäller fårnäringen, men vi tycker att det också hade behövts när det gäller det ekologiska lantbruket. När det så gäller själva omställningsstödets utformning måste jag nog instämma med Lennart Brunander att det förvånar mig att moderata samlingspartiet har reserverat sig särskilt på denna punkt, eftersom just moderata samlingspartiet hade ett så stort inflytande på hur omställningsstödet kom att utformas. Hela konstruktionen med ett villkorslån och de konsekvenser detta får i och med att man faktiskt måste lägga fast villkor för under vilka omständigheter ett eventuellt stöd skall återbetalas, hämtades från moderata samlingspartiets motion. Det var moderaterna som med mycket stor kraft drev att man skulle ha just den här uppläggningen. Jag tycker därför att det är mycket märkligt att moderaterna reserverar sig när det nu visar sig att denna utformning innehåller komplikationer. Dessutom anser jag att en del av den oklarhet som fanns i början har skingrats bl.a. genom det frågesvar som man hänvisar till i betänkandet och även genom den diskussion som senare har förts. Moderaterna försöker här skära pipor i vassen och drar litet grand fördel av den oro och ängslan inför framtiden som kan finnas hos jordbrukare. Det är mycket beklagligt, eftersom jag tror att det svenska jordbruket är mer betjänt av att vi med kraft hävdar att omställningen är möjlig att genomföra. Vi bör i stället visa på hur detta skall gå till. Den moderata reservationen bidrar inte precis till att öka klarheten om villkorslånens återbetalning. Hade utskottet beslutat sig för en sådan skrivning tror jag att förvirringen hade blivit mångdubbelt större bland jordbrukarna om vad den egentliga innebörden i detta förslag är. Det finns här naturligtvis en koppling till energipolitiken. Jag skall inte sticka under stol med att vi är besvikna över att det energipolitiska beslutet inte innehåller en omedelbar start av kärnkraftsavvecklingen, och jag tror att det finns en svaghet där. Om det inte finns en marknad för den inhemska förnyelsebara energiproduktionen, utan den marknaden tas upp av kärnkraftsel, finns det utan tvivel ett problem. Men det kan inte rättas till genom att vi förändrar jordbrukspolitiken. Det måste rättas till genom att vi förändrar energipolitiken. Detta betänkande spänner över ett vitt fält, och det behandlar inte bara jordbruket. Men det är naturligtvis jordbruksfrågorna som nu är viktigast i diskussionen, eftersom vi befinner oss precis i början av omställningsperioden. Vi i vänsterpartiet är också glada över att utskottet följer upp det beslut som fattades förra året genom att fortsätta den samhälleliga satsningen på en del av de grödor vilka tidigare talare nämnt, vallfrö, bruna bönor m.m. Det är inte fråga om att förändra det beslut som riksdagen fattade förra året. I det beslutet kunde vi inte i detalj gå in på alla de delar som tidigare finansierades med s.k. inomramsmedel, dvs. inom ramen för systemet för jordbruksprisreglering. Vi sade redan då att vi måste återkomma till detta, gå igenom och se vad som i fortsättningen på kort eller lång sikt skall finansieras via statsbudgeten och vad som skall föras över till näringen själv. Det är precis ett sådant arbete vi håller på med. Detta arbete kompliceras naturligtvis av att GATT förhandlingarna inte har gått såsom vi hade hoppats och förväntat oss när vi förra året diskuterade livsmedelspolitiken. Vi vet alla att GATT förhandlingarna har gått i stå, och vi vet inte när de kommer att ge ett sådant resultat att det leder till ömsesidiga neddragningar av gränsskydd och borttagande av tullar. Till detta kommer ytterligare en komplikation. Sven Eric Lorentzon berörde EG-anslutningen och hur positivt det var att jordbruket som första näring klart hade tagit ställning för en EG-anslutning. Jag är inte så säker på att det kommer att vara så positivt för jordbruket. Det beror på i vilken omfattning vi får del av EGs jordbrukspolitik, och vi vet ju alla att den håller på att förändras. Jag tror inte att man kan ha några som helst förhoppningar om att den jordbrukspolitiken skall vara kvar och att det svenska jordbruket skall få del av den. Jag tror att det kommer att leda till att vi får möta en ökad import och att det blir svårt för det svenska jordbruket att hävda sig. Det är viktigt att vi då försöker lyfta fram det vi har av svenska produkter som kan hävda sig på en exportmarknad. Det är ett problem i sammanhanget att man nu i förhandlingar med EG diskuterar just jordbruket och för vilka jordbruksprodukter vi redan nu skall sänka gränsskyddet och göra åtaganden från svensk sida. Det är olyckligt att den diskussionen inte förs öppet och offentligt så att vi har möjlighet att delta i den. Det är beklagligt och ett exempel på hur den pågående EG-anpassningen till sin karaktär är odemokratisk, eftersom diskussionerna förs i slutna rum och utan att, som i det här fallet, ens de närmast berörda, nämligen jordbrukarna, har någon som helst möjlighet att ta del av diskussionen. Detta betänkande, som i så hög grad handlar om jordbruket, tar också upp skogsvården och fisket. Jag skall inte uppehålla mig länge vid detta. Det beror inte på att det inte är viktiga områden, utan påatt den framtida skogspolitiken i så hög grad är föremål för diskussion i den skogspolitiska kommittén. När det gäller de medel som vi förra året beslutade inte skulle användas till s.k. 5:3-bidrag, finner jag det beklagligt att man inte har valt att fortsätta att använda resurser i den omfattningen inom skogsbruket i Norrland till den typ av ersättningar som kan bidra till ett mer arbetsintensivt men ett mer naturanpassat skogsbruk. När vi förra året diskuterade att ta bort de s.k. 5:3-bidragen var upprördheten stor hos t.ex. socialdemokraterna över att detta i så hög grad skulle hota sysselsättningen. När vi i år så mycket tydligare är på väg in i eller redan befinner oss i lågkonjunkturen och när regeringen föreslår att man skall dra bort dessa medel, hörs det ingenting från socialdemokraterna om hur sysselsättningen nu hotas. Vi hade gärna sett att de resurserna hade funnits kvar. I övrigt anser vi att det är bra att utskottet nu begär en utredning om fiskevårdsavgiften. Vi anser också att det är bra att utskottet fullföljer de beslut det fattade förra gången vi diskuterade fiskevård och att man föreslår att medel skall anslås för bildande av fiskevårdsområden. Fru talman! Det finns många reservationer till detta betänkande. Vi från vänsterpartiet står bakom dem alla, men jag yrkar bifall endast till reservation nr
Fru talman! Fru Åhnberg började mycket vackert med att tala om klimatet, främst då klimatet mellan de borgerliga. Jag vet inte vilket klimat Annika Åhnberg har levt i den senaste tiden. Hos socialdemokraterna är klimatet vad jag kan förstå ganska kärvt, och jag skulle vilja säga att de vindar som blåser kring de borgerliga är väl ljumma vårvindar jämfört med den mycket kalla blåsten på den socialistiska sidan. Fru Åhnberg talar mot sig själv. Hon talar om att det var vänsterkrafterna som drev avregleringen. Så var det inte. Under hela processens gång var det de borgerliga som gjorde det. Hon sade själv att det var moderaternas förslag som antogs när det gällde omställningsersättningen. Även i andra frågor var det de borgerliga som drev på under hela vägen fram. Jag vet inte om det är någon drömvärld hon målar upp, men Annika Åhnberg talar här mot fakta. Jag vet att EG inte är problemfritt. Jag säger att det blir stora problem att gå med i EG. Men det kanske vore en katastrof för svenskt jorbruk att stå utanför. Det vi jordbrukare och talesmän för jordbruket vill är att få konkurrera på lika villkor.
Fru talman! Det är nästan patetiskt att höra hur Sven Eric Lorentzon försöker göra hela avregleringsprocessen till ett borgerligt förslag. Alla som har deltagit i debatten vet ju att det inte alls var så processen gick till. Att moderata samlingspartiet sedan, när ärendet kom till riksdagen, fick ett mycket stort inflytande över just hur omställningsstödet skulle utformas, så är det tyvärr, och det tycker jag är beklagligt. Det har kanske att göra med att de andra partierna i det arbetet inte tillräckligt vågade luta sig åt den andra sidan. Om så skett, hade omställningsstödet sett litet annorlunda ut. Men det är historia nu. Vi har fått ett stöd som är utformat på ett visst sätt. Jag tycker bara att det är beklagligt att just moderata samlingspartiet -- och det förnekade inte heller Sven Eric Lorentzon -- som hade så stort inflytande över hur det här stödet kom att utformas nu är det enda parti som mer eller mindre vill gå ifrån uppgörelsen. Moderaterna reserverar sig nu och säger att de velat ha en annan utformning. Det är ett dubbelspel. Därför tycker jag att det var ganska viktigt att här få påpeka just att det är moderata samlingspartiet som i hög grad har ansvaret för att stödet blivit onödigt krångligt och svårhanterligt.

Fru talman! Det här betänkandet berör många viktiga områden. Framför allt berör det jordbruket, och vi har här hört om de fem partierna som enats om en jordbruksuppgörelse. Vi hade velat ha en mer miljöanpassad uppgörelse. Miljön kom på något vis i skymundan för marknadskrafterna. Den viktiga biten skulle vara att kunna konkurrera på marknaden. Visst är det viktigt, men det är också väldigt viktigt i dagens läge, när man gör en så här stor omställning, att den blir miljöanpassad. När huvudsyftet nu var att minska överskottet, tycker vi att man borde ha gjort det genom att satsa betydligt mer på ett ekologiskt jordbruk. Ett ekologiskt jordbruk är betydligt mindre miljöstörande och stimulerar öppna landskap i de områden där vi framöver förmodligen kommer att få se tät granskog. Vi hade hellre sett att man hade skapat ett arealbaserat inkomststöd. Tillsammans med sänkt matmoms skulle också konsumenterna på det sättet ha kunnat få en bra produkt, som förmodligen mycket väl hade kunnat konkurrera på marknaderna. Jag skall inte gå in på hela betänkandet utan bara nämna litet grand om det som jag tycker har varit glädjande vid behandlingen av de här frågorna, bl.a. att vi har lyckats enas om att satsa mer på svensk fårnäring. Det är otroligt viktigt ur landskapsvårdssynpunkt att vi kan hålla i gång fårnäringen. Fåren är ur ekologisk synvinkel mycket värdefulla. Även om vi hade tyckt att man borde ha gjort ytterligare satsningar, tycker vi att möjligheten för svensk fårnäring att marknadsföra sig nu kan leda till att vi får behålla en aktiv fårhållning i Sverige. En annan bit som är en miljömiss, där pengarna skulle ha kunnat användas betydligt bättre, tycker jag är de 40 miljonerna till byggande av skogsbilvägar. Det bidraget tycker vi att man enkelt kunde avskaffa i nuläget. De pengarna skulle förmodligen kunna göra betydligt större nytta på många andra områden i samhället. Det är glädjande, tycker jag, att vi har fått med litet grand om fisket och fiskevårdsavgiften framöver här.

Fru talman! Betänkandet som vi nu behandlar grundar sig på budgetpropositionen, bilaga 11, jordbruksdepartementet. Propositionen präglas av framför allt två saker. Det är för det första det historiska livsmedelsbeslutet som vi fattade den 9 juni i fjol våras, alltså för knappt ett år sedan. Vi fattade det beslutet, som alla vet, i stor enighet, och det har ett väldigt stort värde att vi kunde göra det. Då togs också första steget mot avregleringen av jordbruket, en näring som varit ganska tufft reglerad i närmare 60 år. För det andra präglas propositionen av den nya konsumentinriktade livsmedelspolitiken men också av att arbetet forsätter med att effektivisera de offentliga myndigheterna. Det är naturligtvis med hänsyn till det ekonomiska läget som det ställs krav på besparingar och återhållsamhet. Förutom ett fullföljande av livsmedelsbeslutet måste arbetet framöver inriktas på att klara våra ambitioner på miljöområdet, när det gäller förbättrat djurskydd och när det gäller att utveckla skogspolitiken. Vad beträffar skogsbruket är en utredning tillsatt och arbetar, och den skall vara färdig 1992. Därför är det viktigt att vi nu inte gör några större förändringar utan att utredningen får jobba i lugn och ro tills den har sina förslag klara. Det är också viktigt att satsa på forskning och utveckling för jord och skogsbruk. Jordbruksministern har i propositionen aviserat nästa steg, hur vi går vidare med fjolårets beslut. Det följs nu upp i budgetförslaget. Vad har då hänt sedan i fjol våras, när vi fattade beslutet? Naturligtvis var det spännande hur vi skulle klara omställningen och vilket intresse vi skulle kunna skapa. Omställningen är nu i full gång, t.o.m. på litet större areal än vad vi kanske kunnat tro. För närvarande finns ganska exakt 400 000 hektar med i omställningsprogrammet. Det står nu helt klart att företagarna har gripit tag i möjligheterna att förändra produktionen. Minskningen av mjölkproduktionen verkar också kunna gå i stort sett programenligt. Förra vårens beslut kan också ses som ett första steg mot en mera konsumentinriktad livsmedelspolitik, med större variation i utbudet av livsmedel och förhoppningsvis också möjlighet att komma ner till en lägre prisnivå. Riksdagen valde att ge företagarna ett stort spelrum, och det var säkert ett klokt beslut, när man satsade runt 14 miljarder för att få i gång avregleringen och för att kunna genomföra den här reformen. Det bör vara stimulerande för företagsutvecklingen och kreativiteten. Här gäller det ju också om vi skall hävda oss i framtiden i svenskt jordbruk genom att få fram ny produktion och nya produkter. Det är också nödvändigt att den här reformen analyseras och att den utvärderas. Därför är det också tillfredsställande att regeringen, i enlighet med riksdagsbeslutet, nu gett berörda myndigheter i uppgift att följa upp reformens olika verkningar så att vi också undviker att någonting går snett här. En del besparingar finns också med i betänkandet och i propositionen. Dessa besparingar kan ske både genom rationaliseringar i administrationen och genom en del strukturåtgärder. Där har man nu kunnat rationalisera för ungefär 60 milj.kr. Dessa åtgärder innebär bl.a. att lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd upphör och att den verksamheten går över till lantbruksverket. Nu är det också viktigt att vi klarar av de internationella förhandlingarna -- GATT förhandlingarna ligger ju i och för sig stilla nu -- och kan gå vidare. Jag anser att det är mycket viktigt att vi kan sänka de svenska gränsskyddet. Därmed kan vi öka importkonkurrensen och på det sättet påverka och få lägre matpriser. Livsmedelsreformens andra steg tas i samband med att vårt gränsskydd sänks. Då kan vi sänka priserna och få en positiv effekt hos konsumenterna. Det var också en inriktning som var med i livsmedelsbeslutet. Det leder till att man ökar frihandeln, och det kommer också att innebära ett varierat varuutbud. Importen av livsmedel kommer naturligtvis också att öka, men samtidigt leder det till att vi ökar och förbättrar möjligheterna att konkurrera på andra marknader. Det tredje steget för att uppnå lägre konsumentpriser är att skärpa konkurrenslagstiftningen. Där är det viktigt att vi får fler aktörer på livsmedelsmarknaden så att det inte bara är fråga om ett fåtal livsmedelskedjor som styr hela livsmedelssektorn. Betänkandet JoU22 som vi nu behandlar har tillförts 47 reservationer samt 5 särskilda yttranden. Vi har inom socialdemokraterna gjort en uppdelning så att jag ansvarar för områdena: De återstående områdena jämte reservationer kommer Kaj Larsson att kommentera. Jag skall kommentera reservationerna litet grand. Reservation 1 och 2 föreslår en ytterligare sänkning av anslaget till jordbruksdepartementet, men majoriteten tillstyrker den rationalisering som jordbruksministern nu föreslår. Man anser att den är tillräcklig, och därför yrkar jag avslag på reservationerna. När det gäller anslaget till jordbruksverket föreslår folkpartiet och moderaterna en sänkning med 15,5 milj.kr. i reservation 5. Centern vill höja anslaget med 300 000 kr., medan vänstern vill tillskjuta ytterligare 60 milj.kr. Vi finner att anslaget är väl avvägt, och jag yrkar avslag på reservationerna 5, 6 I reservation 9 vill moderaterna minska jordfonden med 70 milj.kr., men vi upplever att jordfonden är ett bra instrument för att förbättra företagsstrukturer inom både jordbruk och skogsbruk. Det har varit ganska fördelaktigt att ha en hygglig jordfond att ta till för att på det sättet stötta upp de olika företagen. Jag yrkar därför bifall till budgetpropositionen och avslag på reservationen. Reservation 12, stöd till vallfröodlingen, är en socialdemokratisk reservation. När det jordbrukspolitiska beslutet togs innebar det bl.a. att de interna marknadsregleringarna skulle avskaffas med början den 1 juli 1991. Därmed avvecklas även de interna avgifter som finansierar regleringen. Att då utveckla nya stöd som majoriteten nu vill kan inte vara rimligt. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 12. Sedan kommer vi till reservation nr 19 om omställningen och omställningsstödet. Den har man diskuterat tidigare, och jag blev verkligen förvånad när jag läste den reservationen. Här tog en i stort sett helt enig riksdag ett beslut för mindre än ett år sedan. Nu svänger moderaterna och menar att pengarna inte skall behöva betalas tillbaka även om man ingenting gjort under omställningsperioden. Jag vill påstå att detta är ett svek mot uppgörelsen. Men det är också ett svek mot dem som nu seriöst ställer upp och satsar på den här omställningen. Det skapar alltid tveksamheter när man kommer med sådana här påbud. Det är tillfredsställande att de övriga partierna har tagit avstånd från detta. Reservationerna 26 och 27 kommer från moderaterna och folkpartiet. Båda vill avskaffa stödet till skogsfröplantager. Vi tycker att det är angeläget att se till att man har en tillräcklig mängd och bra kvalitet på plantmaterialet. Det är nödvändigt för att kunna driva ett långsiktigt jordbruk. Jag yrkar avslag på reservationerna. Reservationerna 29, 30 och 31, från moderaterna, folkpartiet och centern, vill avskaffa anslaget till översiktliga skogsinventeringar. Det finns tid kvar på detta och man har gjort det över hela landet. Vi tycker att det är ett bra instrument för att se över vad vi har för skogsinnehav. Vi yrkar avslag på reservationerna. Reservation nr 40 är socialdemokratisk. Den handlar om prisstöd till rennäringen. Vi anser att det är en skälig och tillräcklig höjning av prisstödet när man räknar upp det med 39 %. Det är inte befogat att höja ytterligare, varför jag yrkar bifall till reservation nr 40. Reservation 41 är också en socialdemokratisk reservation om kontroll av renräkningen. I den preliminära behandlingen i utskottet var vi på mycket god väg att klara ut det här och kunna ta itu med kontroll av renräkningen, men oppositionen svängde. Jag vet att Hans Dau skall gå upp i debatten, och det blir intressant att få höra om han delar den uppfattningen. Han bor och verkar ju i de här områdena. Eftersom det är mycket angeläget att samhället skapar sig inflytande och insyn på detta område tycker vi att man borde ha tillstyrkt motion Jo211. Det är mycket olyckligt att antalet renar i princip ökar helt utan kontroll. Detta skapar motsättningar som inte minst rennäringen tar mycket stor skada av. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna som finns under anslagen A, B, C samt E och avslag på de övriga. Jag kommer att begära votering när det gäller reservation 12, 40 och 41.

Fru talman! Åke Selberg tog inledningsvis upp ett par frågor som inte behandlas i det här betänkandet, nämligen gränsskyddet och konkurrenslagstiftningen. På båda dessa punkter gjordes ju ganska klara uttalanden i förra årets beslut. Om Åke Selberg med sitt resonemang om gränsskyddet menar att Sverige ensidigt skall sänka gränsskyddet, är det ett avsteg från en överenskommelse som vi gjorde förra året. Jag förutsätter att socialdemokraterna inte kommer att göra det. Det är en fråga till Åke Selberg: Innebär det resonemang som förts att det svenska gränsskyddet ensidigt skall sänkas? I så fall protesterar jag. Samma sak gäller konkurrenslagstiftningen. Där har vi nu fått en proposition som inte stämmer överens med vad vi var överens om förra året, nämligen att det skall vara möjligt för jordbrukskooperationen att arbeta även efter en ny konkurrenslagstiftning. Sedan talar Åke Selberg om att det inte bara skall vara ett par livsmedelskedjor som skall hantera livsmedelsmarknaden. Dem tar man ju inte upp i det här sammanhanget. Det är jordbrukskooperationen man angriper. Vänta med det tills man får en samlad bild av detta. Åke Selberg diskuterar litet de reservationer som finns. När det gäller centerpartiet och ÖSI pengarna har jag redan sagt att den reservationen inte är aktuell i dag. Jag har inte yrkat bifall till den i det här sammanhanget. Riksdagen avslog i förra veckan ett borttagande av skogsvårdsavgiften som är sammankopplad till ÖSI. Åke Selberg säger att det är orimligt att höja prisstödet till rennäringen. Vi följer bara det beslut som riksdagen fattade förra året. Det har regeringen inte gjort. Det är en bakläxa till regeringen. Det är inte fråga om några nya pengar för de beslut vi har lyckats få igenom för stöd till vallfröodling och konservrätter, Åke Selberg. Det är pengar som låg i det gamla prisregleringssystemet och som regeringen hade till uppgift vid förra årets beslut att klara ut. Men regeringen har struntat i dessa delar. Det är därför som vi ger regeringen bakläxa även på den punkten. Vidare har vi frågan om renräkning och kontroll. Det är riktigt att det finns ett intresse för att göra något. Visserligen har vi avstyrkt det tidigare förslaget om en samlad samepolitik. Men det hade varit möjligt att göra något om tvångsslakten hade avskaffats. Men det var man inte villig att göra. Då sade vi ifrån att det måste bli en samlad rennäringspolitik.

Fru talman! Om jag uppfattade Åke Selberg rätt, sade han att nästa steg är en sänkning av gränsskyddet. Jag ansluter mig till Brunanders frågeställning både när det gäller gränsskyddet och konkurrenslagstiftningen. Jag har inget mer att utveckla där. Men när man ser att nästa steg är en sänkning av gränsskyddet, vore det välgörande om herr Selberg ville markera vad han menar med uttalandet. Vidare talar Sven-Åke Selberg sveket mot uppgörelsen, dvs. omställningsersättningen. Jag har inte för avsikt att driva den frågan så hårt här. Men det har åberopats ett särskilt yttrande från centerpartiet. Det kan vara karaktäristiskt hur detta uppfattas. Där står att signalerna från regeringen och myndigheter och krav på återbetalning av omställningsstödet har inte varit klarare och har därför skrämt en del jordbrukare från att anmäla sig till omställningen, t.ex. vid en energiproduktion där former och köpare fortfarande inte framstår som helt klara osv. Jag menar att även socialdemokraterna står bakom detta. Visst har man då fattat ett energipolitiskt beslut. Bortser man över huvud taget från all lönsamhet? Går det att bortse från all lönsamhet om svenskt jordbruk om fem år skall slåss på en fri marknad?

Fru talman! Jag börjar med frågan om omställningsbidraget. Det kan inte vara rimligt att ha en omställning där bidraget kan tas ut och att man i förväg kan säga att om omställningen inte lyckas behöver bidraget inte betalas tillbaka. Det är ett svek mot den uppgörelse som gjordes i våras, och det är beklagligt. Det är helt klart att företagarna ställer om, och vi har nått de mål som vi hade tänkt oss i inledningsskedet. När det gäller gränsskyddet ligger vi fast med den uppgörelse som har gjorts. Det är det livsmedelspolitiska beslutet som gäller från i våras. Det råder inget tvivel om det. Vad gäller ÖSI är det alldeles riktigt som Brunander säger att han inte har yrkat bifall till den reservationen. Men moderaterna och folkpartiet har yrkat bifall till de reservationerna. Vi tycker att det är fel att just nu avbryta detta inför den skogspolitiska utredning som nu arbetar. Vi arbetar med att få fram renräkningen till beslut. Det var väl möjligt att släppa tvångsslakten. Men tvångsslakten fanns med i propositionen om rennäringen. Jag menar att detta är oerhört viktigt, och vi bör inte vänta på en samlad lösning som kan ta åratal att få fram med sameting och språkfrågor osv. Vi behöver kunna göra detta nu. Det är klart att vi hoppades mycket på GATT och förhandlingarna och att dessa skulle gå bra. Linjen är fortfarande densamma som den varit tidigare från svensk sida.
Fru talman! Nu säger Åke Selberg att beslutet från i fjol om gränsskyddet ligger fast. Innebär detta att det inte skall komma något förslag från socialdemokraterna om ett ensidigt sänkt svenskt gränsskydd? Det vore värdefullt för oss att få ett konkret och riktigt svar på frågan. I Åke Selbergs tidigare inlägg kan jag inte tolka honom på annat sätt än att nu skall det komma en sänkning. Vi vet att andra länder i GATT-förhandlingarna har havererat för tillfället och skall fortsätta senare -- som även Annika Åhnberg sade tidigare. Därifrån kom ingenting. Det vore bra om vi finge ett klart besked. Vidare har vi frågan om konkurrenslagstiftningen. Varför vill socialdemokraterna, Åke Selberg, vara så elaka mot jordbrukskooperationen? De är de enda man angriper i sammanhanget. Åke Selberg talar i sitt anförande om livsmedelskedjan. Men det är en helt annan sak. Dit har vi inte kommit än. Varför inte vänta med konkurrenslagstiftningen tills hela bilden är klar, ett förslag har kommit fram och det går att göra ett heltäckande arbete? Sedan har vi rennäringen. Ja, Åke Selberg, det fanns ett resonemang om att man skulle kunna fatta ett beslut även denna gång. Man skulle ge åt båda hållen. Tvångsslakten var en av de saker vi satte som villkor för att kunna komma fram till ett beslut. Men det ville inte socialdemokraterna vara med om. Då kvarstår vårt gamla krav om en heltäckande rennäring och samepolitik och att regeringen skall komma med förslag. Om denna fråga är angelägen för regeringen och socialdemokraterna, varför kommer ni inte med ett förslag?

Fru talman! Leukosprogrammet är upplagt under ett visst antal år. Enligt planerna skulle tyngdpunkten i programmets genomförande äga rum nu i syfte att snabbt genomföra hela programmet. Det är viktigt att hinna med det, eftersom vi ligger efter EG-länderna när det gäller bekämpning av sjukdomen leukos. Det är också skälet till att de avsatta beloppen för bekämpning av sjukdomen har höjts år för år. I äskandena, som låg till grund för planerna för bekämpningen, låg beloppen betydligt högre. Vi är nu oroliga för att man inte skall lyckas fullfölja programmet. Just nu, när vi ändå hade tänkt slakta ett stort antal djur, hade det varit välbetänkt att öka beloppet.

Fru talman! Beträffande frågan om det fria handredskapsfisket och den analys som utskottet nu begär vill jag säga att vi tycker att det av riksdagen tidigare fattade beslutet var bra. Men när det finns ett återkommande missnöje och det påstås att beslutet leder till problem, måste väl ändå det bästa sättet att hantera den saken vara att ta reda på hur det ser ut i verkligheten. Det verkar nästan som om socialdemokraterna är rädda för vad man skall få reda på när utredningen görs. Vi tror att det bästa sättet att äntligen bilägga den gamla tvisten och de gamla motsättningarna är att nu, sedan det gått några år, se efter hur det gick och vilka effekterna blev. Man bör fråga sig om det finns fog för kritiken och vad man i så fall kan göra åt det hela utan att riva upp det ursprungliga beslutet. Så till frågan om de medel som utskottet föreslår att riksdagen anvisar för bildande av fiskevårdsområden. Självständiga myndigheter med någon liten rätt att omfördela mellan anslagen är väl något som vi är överens om att vi skall ha. Riksdagen skall inte detaljstyra intill minsta krona och öre hur medlen skall användas. Efter de omfattande diskussioner som vi har fört om just behovet av bildande av fiskevårdsområden, är jag övertygad om att man kommer att handskas med medlen med största försiktighet. Vi har både möjligheter, rättigheter och ansvar att följa upp hur det går och hur medlen används. Jag tror således att det inte skall vara några problem med att det finns möjligheter att göra omfördelningar mellan olika anslag. Utskottets förslag till beslut om en allmän fiskevårdsavgift ligger i linje med att även fisket måste bli föremål för besparingar. En fiskevårdsavgift kommer, utan att på något sätt belasta statsbudgeten, att skapa omfattande resurser för en god fiskevård. Nog tycker jag att vi i förhållande till statsbudgeten bäddar för besparingar just på fiskets område.

Fru talman! I arbetarrörelsens barndom brukade man måla ut kapitalisterna som rundmagade, frackklädda män med hög hatt på huvudet. Det verkar som om Kaj Larsson vill byta ut den bilden. Den typiske kapitalisten enligt Kaj Larsson är en yrkesfiskare. Jag måste säga att det faktiskt inte stämmer riktigt med min bild av yrkesfiskarna som grupp. Även om det naturligtvis kan finnas människor inom den gruppen som har det gott ställt, är min uppfattning att det är en yrkeskår som inte precis domineras av stinna kapitalister i den mening som Kaj Larsson tror. Jag tycker att det är litet olyckligt att låsningen till politiska blockeringar när det gäller fria handredskapsfisket finns kvar. Det intresserar inte mig om det är moderaterna eller något annat borgerligt parti som har föreslagit en utvärdering. Det som intresserar mig är att jag vet att det också motsvaras av en omfattande kritik utanför detta hus. Då tycker jag att det är intressant och viktigt -- oavsett vilket parti som föreslår det -- att vi ser efter om det finns fog för kritiken och om det finns något som vi borde följa upp det tidigare beslutet med.
Fru talman! Jag återgår till sjukdomen leukos. Vi är inte negativa till det som har framförts här, i utskottsbetänkandet finner han att det står klart och tydligt att vi i stort sett har ställt upp på det som står i de motioner som har framförts här. Vi anser dock inte att det finns anledning att göra något tillkännagivande till regeringen om detta. Regeringen har nämligen ställt upp bra och anvisat medel. 20 milj.kr. av de 35 miljonerna skall gå till bekämpande av sjukdomen leukos. Det är faktiskt en höjning med 100 % i förhållande till detta år. Jag kan säga till Ingvar Eriksson att mer än 20 miljoner kommer att gå till leukos. Man kan inte bortse från att det är en kraftig höjning.